Herr talman! Till konstitutionsutskottets uppskovsmemorial har herr Sveningsson i första kammaren och jag fogat en blank reservation. Eftersom detta är relativt ovanligt när det gäller ett uppskovsmemorial, skall jag för eventuellt undrande kolleger i största korthet redovisa motivet. Den 3 november 1966 mottog utskottet betänkande nr 1 av utredningen angående effektivisering av riksdagens revisorers verksamhet. Betänkandet nr 2 erhöll utskottet den 16 mars 1967. I slutet av april fick utskottet föredragning och tillfälle till. diskussion. Det råder enighet i utskottet om att de frågor som påfordrar grundlagsändring skall skjutas till kommande höstsession. Frågan om suppleanternas tjänstgöring behöver dock inte behandlas grundlagsmässigt. För närvarande förhåller det sig så att om en suppleant skall rycka in, så måste den ordinarie träda tillbaka för den återstående mandattiden,. Såvitt jag förstår, har flertalet den meningen att suppleanterna för revisorerna bör tjänstgöra på samma sätt som suppleanterna i utskotten. Det synes mig något besynnerligt att denna praktiska fråga uppskjutes till hösten. Visst har arbetsbelastningen i utskottet varit stor under den gångna sessionen, men så stor har den ändock inte varit att inte utskottet kunnat slutbehandlat suppleantfrågan.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

Herr talman! Några ord med anledning av den reservation som här föreligger! När riksdagen 1958 begärde en ny prisgeografisk undersökning och 1963 beslöt att bevilja medel för en sådan undersökning, angavs syftet alldeles klart vara att detta nya material skulle ligga till grund för en revision av lönegrupperingen. Mot bakgrund av detta uttalande och det faktum att utredningens resultat förelåg i god tid innan förhandlingarna med de statsanställda slutfördes i fjol, framstår det som i högsta grad anmärkningsvärt att inte utredningens resultat lett till någon revision. Det blev ingen avveckling av dyrortsgrupperingen eller ens en minskad spännvidd mellan ortsgrupperna. Detta är så mycket mera märkligt som den prisgeografiska undersökningen visade mycket små skillnader i allmänhet i fråga om levnadskostnaderna. Här förelåg alltså ett material som ganska klart visade att motiv saknas för en fortsatt lönegruppering.

Bland annat har reseoch avståndskostnaderna över huvud taget mera beaktats. Jag vill dock påpeka att den kommunala servicen är i hög grad olika även när det gäller människor som betalar en lika stor kommunalskatt, beroende på de stora variationerna i skatteunderlaget per invånare. Undersökningen har på det sättet, trots sina förtjänster, underskattat den faktiska dyrheten vid lika standard när det gäller glesbygden och de mindre och medelstora tätorterna. Det måste, herr talman, betecknas som mycket anmärkningsvärt att man inte vid den treåriga löneuppgörelse som träffats för de statsanställda — när man dessutom hade detta material att tillgå — på något sätt beaktat de krav som här alldeles klart reses på en avveckling av dyrortssystemet. Man ville inte ens minska spännvidden mellan orterna för att successivt söka avveckla systemet, trots att lönehöjningen för statsanställda under dessa tre år rört sig om över 20 procent. Från centerpartiets sida har vi fört en mycket hård kamp för att avskaffa dyrortssystemet, och vi har haft glädjen se att vissa resultat har uppnåtts. Jag vill bl.a. peka på avvecklingen av dyrortssystemet beträffande ortsavdragen och på minskningen av antalet ortsgrupper, som för närvarande är tre. Men det är ändå uppenbart att denna dyrortsgruppering för betydande löntagargrupper framstår som en orättvisa. Jag vill avslutningsvis, herr talman, anföra att det också framstår som anmärkningsvärt att skillnaden mellan befattningshavare i samma lönegrad eller löneklass, vilka bor i respektive ortsgrupp 3, 4 eller 5, enligt detta system blir större ju lägre lönen är. För de högre befattningshavarna på löneplan A är löneskillnaderna proportionsvis betydligt mindre än för de lägre. För de högsta lönerna — på löneplanerna B och C — finns det ingen dyrortsgruppering alls. Detsamma gäller också de högsta löneklasserna på U-planen. Man får därför inte undra över att detta uppfattas som ett orättvist system. Det är tydligt att den statliga förhandlingsparten inte varit särskilt intresserad av att få till stånd en avveckling av dyrortssystemet. Statsutskottets majoritet har nu avstyrkt de väckta motionerna med hänvisning till att det numera är en förhandlingsfråga mellan parterna i löneförhandlingarna, huruvida man skall ha en dyrortsgruppering och hur denna skall vara utformad. Men vi reservanter anser inte att detta bör utgöra något hinder för riksdagen att uttala att en avveckling av dyrortssystemet bör aktualiseras i samband med de kommande löneförhandlingarna, eftersom den träffade treårsuppgörelsen inte gärna kan ändras under pågående avtalsperiod.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

Herr talman! Ortsgrupperingen har under hela sin 50-åriga tillvaro varit föremål för kritik och missnöje. Så gott som varje år har den också debatterats i riksdagen. Redan i ortsgrupperingsutredningen 1957, i vilken jag deltog, var vi överens om att ortsgrupperingen praktiskt taget förlorat sitt berättigande. Vi föreslog därför ett successivt slopande av densamma — eventuellt med särbestämmelser för bl.a. Norrland i fråga om lönerna. Jag har för min del inte haft anledning att ändra ståndpunkt. Mycket tyder på att det i praktiken i många fall kan vara dyrare att bo i landsorten än i storstaden, om man nämligen skall försöka hålla samma levnadsstandard. Genom olika riksdagsbeslut har vi kommit en god bit på vägen mot enhetlighet. Från och med 1962 har ortsgrupperingen i fråga om ortsavdrag vid beskattning helt slopats. Det är just vad vi föreslog 1957. För lönesättningen har antalet ortsgrupper, som en tid var uppe i nio, bringats ned till tre. Grupp 3 omfattar nu hela södra och mellersta Sverige med undantag av Stockholmsoch Göteborgsregionerna med två tredjedelar av landets befolkning. december 1965 överlämnades, visade att en ytterligare utjämning i dyrortshänseende ägt rum. I proposition nr 54 år 1963 uttalade Kungl. Maj:t — och riksdagen hade ingen invändning att göra — att syftet med 1964 års dyrortsundersökning skulle vara att ge underlag för en revision av gällande lönegruppering. Enligt 1965 års riksdagsbeslut är — som utskottet också erinrar om — även ortsgrupperingen nu en förhandlingsfråga. I förhandlingarna om nytt avtal var frågan uppe, men topporganisationerna hade tydligen olika uppfattningar om dess lösande. I tidningen Försvarstjänstemannen heter det: »Statens avtalsverk föreföll emellertid inte ens ha en tanke på att genomföra något slags reform i detta avseende, och även om motiveringarna aldrig fördes fram i dagen verkade motsättningarna vara av mer principiell än ekonomisk karaktär.» Parterna på det statliga området har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att utreda den statliga lönesättningen. Tidningen Försvarstjänstemannen menar emellertid att man inte har någon garanti för att denna grupp på allvar kommer att angripa de dyrortsgrupperade lönerna och att man måste få till stånd en intensiv diskussion om dyrortsgrupperingens =+berättigande. På många håll har man tydligen — att döma av tidningspressen — samma uppfattning. Den omständigheten att lönegrupperingen numera är en förhandlingsfråga bör — som reservanterna framhåller — inte utgöra något hinder för riksdagen att tillkännage sin uppfattning i fråga om ortsgrupperingen. För min del ansluter jag mig sålunda till motionärernas och reservanternas uppfattning att riksdagen än en gång skall göra ett uttalande om att frågan om lönegrupperingens avveckling bör aktualiseras i kommande löneförhandlingar, avseende tiden efter nuvarande avtalsperiod. Med det sagda vill jag, herr talman, yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen 1 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Jag avser inte att yttra mig i själva sakfrågan huruvida vi skall ha kvar ortsgrupperingen eller inte, utan endast att med några ord beröra frågan ur principiella synpunkter. Utskottet säger, att »riksdagen inte lämpligen bör ge uttryck för några med avseende på kommande löneförhandlingar bindande ståndpunktstaganden». Detta är riktigt. Uttalanden av denna innebörd har gjorts flera gånger tidigare. Man borde ha tillagt att riksdagen numera har inrättat en lönedelegation som kan och bör ge uttryck åt principiella ställningstaganden i samband med löneförhandlingar. Sådana uttalanden har riksdagens lönedelegation gjort i samband med löneförhandlingarna förra året, och även i år har vissa ställningstaganden gjorts. Ett förslag till uttalande förra året i fråga om lönegrupperingen avvisades med hänsyn till att man då inte ansåg sig böra göra något uttalande. Lönedelegationens verksamhet har redovisats i dess berättelse, som har granskats av bankoutskottet och som av riksdagen lämnats utan erinran. I samband med behandlingen av denna redovisning hade det varit lämpligt för herrar Eliasson i Sundborn och Nelander m.fl., som är kritiska till systemet, att ge sina synpunkter till känna. Mot den bakgrunden förefaller mig reservanternas uttalanden mycket egendomliga. Man erinrar om att lönedelegationen har att på riksdagens vägnar godkänna träffade uppgörelser, men anser samtidigt att riksdagen bör göra uttalanden i fråga om vad uppgörelserna bör innehålla. Om riksdagen skall göra ett sådant uttalande, vilket skulle strida mot tidigare praxis, borde den upphäva det uppdrag den har lämnat lönedelegationen. Har man skapat ett smidigt instrument som har till uppgift att tillvarata riksdagens intressen i löneförhandlingarna, tillkommer det givetvis detta att i grundlagsenlig ordning utöva sina befogenheter. Riksdagen har sedan att i samband med granskningen av dess verksamhet ge uttryck åt värderingar av dess ställningstaganden. Däremot bör riksdagen avstå från att göra uttalanden i förhandslingsfrågor så länge fullmakten för lönedelegationen gäller.

Herr talman! Jag vill framhålla att det uttalande som gjordes av riksdagens lönedelegation och avvisandet av centerpartiets förslag till uttalande i fråga om lönegrupperingen har redovisats för riksdagen och där lämnats utan erinran. Det hade varit lämpligt att ta upp den här debatten i samband med riksdagsbehandlingen då.
Herr talman! Lönegrupperingen är en gammal diskussionsfråga. Den terminologi som används i detta fall är väl inte helt korrekt. Herr Eliasson i Sundborn talade om att dyrortssystemet bör avskaffas. Jag tycker att herr Eliasson vid denna tidpunkt borde ha lärt sig att dyrortssystemet är avskaffat. Det finns inte längre något dyrortssystem. Dyrortsnämnden är upplöst. Det enda som finns är en förhandlingsöverenskommelse om efter vilka regler statstjänstemännens löner skall utbetalas, på precis samma sätt som på den enskilda marknaden. Grunden för herr Eliassons resonemang finns inte i dagens läge, och reglerna för hur lönerna skall utbetalas är inte någon ny förhandlingsfråga. Det är en gammal förhandlingsfråga. Redan 1956 på hösten träffade jag uppgörelse med statstjänarorganisationerna om hur löneplanerna skulle se ut. De justeringar som skett i löneplanerna sedan dess är också en produkt av direkta förhandlingar med personalorganisationerna. Här har riksdagen praktiskt taget enhälligt, om jag bortser från vissa detaljfrågor, givit personalorganisationerna fullständig förhandlingsrätt. Det är ganska märkligt att man i det borgerliga lägret inte vill ge denna förhandlingsrätt sedan man varit med att besluta om den. Den aktion som bedrives på detta område är ingenting annat än ett förmyndarskap över personalorganisationerna. Man vill bestämma hur dessa skall fördela den totala summa som står till förfogande vid ett förhandlingstillfälle. Är det inte ändå rimligare att överlåta till personaiorganisationerna att göra den bedömningen själva så att de kan ta det initiativ på dessa områden som de från sina utgångspunkter anser vara de riktiga? Herr Eliasson i Sundborn sade att det är högst anmärkningsvärt att den prisgeografiska utredningen inte gav något resultat vid de senaste förhandlingarna. Detta har ett oskiljaktigt samband med de beräkningar som personalorganisationerna gjorde av hur det totala löneutrymmet skulle disponeras. Jag vill erinra kammarens ledamöter om att ett totalt avskaffande av löneplanerna och en enhetlig lön efter dyrortsgrupp 5 över hela landet kommer att kosta omkring 500 miljoner kronor. Personalorganisationerna vill ha ett ord med i laget beträffande hur dessa 500 miljoner kronor skall disponeras. Jag tror inte att de godtar ett sådant förmyndarskap på denna punkt som reservanterna avser. Herr Nelander var nog litet slarvig i sin redovisning av resultaten från den utredning som han deltog i. Herr Nelander hänvisade till att utredningen föreslog att lönegrupperingen skulle avskaffas. Det är riktigt, men varför satte herr Nelander punkt vid det meddelandet? Varför fortsatte inte herr Nelander och meddelade kammaren att utredningen föreslog, att löneplanerna skulle ersättas med marknadslöner? Och vad är marknadslön i dag? Ja, ärade kammarledamöter, i "den marknadslön som i dag utgår är spännwvidden mellan 25 och 30 procent, medan den statliga spännvidden är 12 procent. När herr Nelander nu säger att han står fast vid den ståndpunkt som han intog då, är det fel av honom att yrka att lönegrupperingen skall bort utan att komplettera det med vad som var väsentligt i hans ståndpunkt vid den tidpunkten, nämligen att den nu rådande spännvidden skulle mer än fördubblas. Jag tror, herr talman, att det på den punkten är nödvändigt att klargöra innebörden i det kommittéförslag som herr Nelander vid skilda tillfällen åbero pat. Om han, som han nu sade, står fast vid den ståndpunkt han då hade, att man skall tillämpa fullständig marknadslön, innebär det en ökning av spännvidden till mer än det dubbla. Då jag, herr talman, anser att man bör respektera organisationernas rätt att själva ta initiativ i dessa frågor, hemställer jag om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om att detta är en förhandlingsfråga — det står för övrigt i reservationen. Om vi kallar detta för lönegruppering eller dyrortssystem så är det endast olika namn på samma sak. Jag konstaterar att det var på herr Lindholms förslag — han var ju löneminister den gången — som riksdagen 1963 beslutade att man skulle göra en ny prisgeografisk undersökning för att få underlag för en revision av dyrortssystemet. Jag vet inte om herr Lindholms åsikter i den frågan i dag stämmer med detta. Vidare säger herr Lindholm, att personalorganisationerna har = förhandlingsrätt och att vi på något sätt skulle vilja inskränka den och uppträda med något slags förmyndarskap. Om nu herr Lindholm otvivelaktigt är specialist på förhandlingar, vilket jag inte är, måste väl ändå herr Lindholm komma ihåg att det finns två parter när man förhandlar. Och i detta fall är det fråga om vilken ståndpunkt arbetsgivaren skall ta. Det är inte fråga om att diktera ett avtalsresultat, utan det är att säga från arbetsgivarens sida att man vill aktualisera denna fråga vid kommande förhandlingar. Det är väl inte att inskränka personalorganisationernas rätt! För övrigt vet alla i denna kammare att Statstjänarkartellen och även TCO aktualiserade frågan om reform av eller avveckling av dyrortssystemet under förhandlingarna. Det var inte löntagarorganisationerna utan den and ra parten som tydligen inte ville vara med om det. Då blir det ju litet skillnad i historieskrivningen.
Herr talman! Jag lämnade förvisso ingen felaktig redovisning av utredningen, även om det var ett sammandrag av densamma. Jag sade tydligt, att vi föreslog att det eventuellt skulle bli särbestämmelser för Norrland och andra platser. Frågan om en eventuell övergång till marknadslöner, som vi nämnde om i utredningen, utgjorde en utredningsfråga som vi inte själva kunde ta ställning till.
Herr talman! Kommittéförslaget omfattade inte bara norrlandsfrågor, utan också frågan att man skulle ersätta den tidigare löneplanslönen med marknadslöner. När det betänkandet remitterades, avstyrkte samtliga organisationer det av kommittén utarbetade förslaget, ty de betraktade löneplanen som ett bättre instrument än det av kommittén förordade, vilket hade givit de konsekvenser varom jag nyss talade. Nu talade ånyo herr Eliasson om att jag tillsatt en utredning för att undersöka detta. Ja, det gjorde jag därför att riksdagen hade begärt det. Det hindrar inte att jag hela tiden hade den mycket bestämda uppfattningen, .som jag i dag har deklarerat, att detta är en förhandlingsfråga. Avvägningen av vad som skall ske bör avgöras vid förhandlingsbordet och icke på det sätt som reservanterna avser. Reservationen innebär kort och gott att man vill styra nästa avtalsrörelses struktur. Det är att sätta sig som förmyndare för personalorganisationerna. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till morgondagens sammanträde.

Herr talman! Herr Gustafsson i Borås har frågat om regeringen har för avsikt att låta undersöka sambandet mellan trafikolyckor och läkemedelskonsumtion samt om regeringen planerar att genom lagstiftning eller anvisningar till läkemedelsfabrikanterna «åstadkomma en bättre information om olika läkemedels olämplighet i trafiken eller att på annat sätt starta en upplysningsverksamhet på detta område. Vid statens rättskemiska laboratorium planeras för närvarande en undersökning av sambandet mellan trafikolyckor och läkemedelskonsumtion. Undersökningen skall omfatta dels alla personer, som dödats vid förande av motorfordon inom ett visst begränsat område av landet, dels alla personer som skadats vid förande av motorfordon och som under en viss tidsperiod förts in till några av landets sjukhus. Undersökningarna skall bestå av provtagningar för att bestämma förekomsten av läkemedel samt erforderliga utredningar om eventuell sjukdom och medicinsk behandling. I fråga om behovet av information på området vill jag till en början nämna att medicinalstyrelsen i dagarna har tillställt alla läkare i landet ett cirkulär angående inverkan av narkotika och vissa andra läkemedel på förmågan att föra motorfordon. Styrelsen anför här bl.a., att det för närvarande finns ett betydande antal läkemedel som påverkar det centrala nervsystemets funktioner. Dessa kan utgöra en ökad risk för trafiksäkerheten, särskilt om de används i högre dosering eller under en längre tid. En kombination av två eller flera läkemedel kan ge en förstärkande effekt. Detta gäller även i hög grad kombinationen läkemedel—alkohol. Det är enligt styrelsen angeläget, att läkarna vid ordination av läkemedel upplyser patienterna om att medlen kan inverka på förmågan att föra motorfordon. Härvid bör särskilt beaktas doseringen av läkemedlen samt risken vid kombination med alkohol. Styrelsen framhåller också vikten av att läkare vid undersökning för påvisande av alkoholpåverkan har uppmärksamheten riktad på förekomsten av s.k. tablettfylleri. Medicinalstyrelsen planerar vidare att via pressen söka öka upplysningen hos allmänheten. Andra möjligheter att informera allmänheten kan också utnyttjas — tt.ex. på bilfärjorna i fråga om åkoch sjösjuketabletternas verkningar. I läkemedelsreklamen och genom tydliga anvisningar på läkemedelsförpackningarna torde man vidare i åtskilliga fall kunna sprida information om läkemedels inverkan på förmågan att köra bil. Denna fråga förtjänar att undersökas närmare. Enligt vad jag erfarit överväger medicinalstyrelsen att ta upp överläggningar med läkemedelsfabrikanterna härom.
Herr talman! Nutidsmänniskan kan sägas vara på god väg att bli vad man kan kalla en läkemedelsstyrd människa. Läkemedelstillverkningen har blivit en storindustri. Skickliga kemister förser ständigt marknaden med nya läkemedelspreparat mot mänsklighetens fysiska och psykiska plågor och besvär. Låt oss vara tacksamma för det. Men många av dessa moderna läkemedel har biverkningar som inte är att leka med. De kan göra oss olämpliga i situationer där vårt intellekt måste vara höggradigt skärpt och omdömesgillt. Detta visar sig bl.a. i biltrafiken, där läkemedlen kan nedsätta förarens förmåga att på ett betryggande sätt framföra motorfordon. Jag har ställt ett par frågor till statsrådet och chefen för socialdepartementet, och jag tackar för det utförliga och i allo tillfredsställande svar jag fått. Jag har under ett par år samlat material från skilda håll, vilket jag förvarar i en mapp. Det finns här inte minsta anledning att redovisa innehållet i det materialet. Statsrådets svar är sådant att jag bara har att tacka för innehållet i detsamma, och jag hoppas att de som arbetar med den fråga jag fört på tal skall lyckas med att minska antalet trafikolyckor som orsakas av tablettpåverkan. Jag kommer framdeles att följa denna fråga med stort intresse. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Jag skulle också vilja uttala min tillfredsställelse över svaret, men det är en sak som jag tycker man bör röra vid i samband med att denna interpellation besvarats, nämligen mätproblemet. I fråga om alkohol har vi utomordentliga metoder för att göra en uppskattning av graden av påverkan. Detta sker genom undersökning av promillehalten i blodet, under det att i frå ga om läkemedel det veterligen inte finns några sådana metoder. När statsrådet berör forskningen på området genom att i andra stycket av svaret tala om en undersökning av sambandet mellan trafikolyckor och läkemedelskonsumtion, vore det värdefullt att få veta huruvida den undersökningen kommer att omfatta även mätproblemet. Den sidan av saken vore det utomordentligt viktigt att få belyst. Om man ännu inte tagit upp detta problem bör så ske snarast möjligt. Det är kanske en angelägenhet för justitiedepartementet eller kommunikationsdepartementet, men problemet är så pass angeläget, att jag vill rikta uppmärksamheten på det. I detta sammanhang kommer man osökt in på den sittande trafiksäkerhetskommittén, som sysslar med alla frågor om rattfylleri och dess bekämpande. Den kommittén skulle genom tilläggsdirektiv eller på annat sätt kunna tänkas ta upp frågan om mätproblemet. Jag vore tacksam om socialministern hade någon upplysning att lämna i fråga om just detta viktiga problem i sammanhanget.
Herr talman! Den fråga herr Wiklund tar upp är i hög grad föremål för uppmärksamhet av rättskemiska laboratoriet. Jag vill fästa uppmärksamheten på att jag i mitt interpellationssvar bl.a. framhöll att de undersökningar som rättskemiska laboratoriet nu planerar skall bestå av provtagning för att bestämma förekomsten av läkemedel i blodet samt erforderliga utredningar om eventuell sjukdom och medicinsk behandling. För dagen kan jag inte avge en deklaration huruvida man i detta avseende kan komma fram till metoder som möjliggör en direkt uppmätning, liknande den som tillämpas då det gäller alkohol. Men jag kan säga så mycket, att de forskare som härvidlag är enga gerade är inriktade på att finna metoder att effektivt kartlägga påverkan av läkemedel och tablettmissbruk.

Herr talman! Herr Lundberg har i en interpellation berört förhållandena vid den gåskola som finns knuten till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har frågat, om jag kommer att ta initiativ till en sådan ändring av bestämmelserna om reseersättning från allmän försäkringskassa att hänsyn tas till de speciella förhållandena i samband med patienternas besök på skolan. Enligt lagen om allmän försäkring utgår ersättning för resor i samband med läkarvård och sjukhusvård. De närmare bestämmelserna finns i sjukreseförordningen och en tillämpningskungörelse till denna. För att ersättning för läkarvård och därmed för resor i samband med sådan vård skall kunna utgå fordras att vårdbehovet varit föranlett av sjukdom och att sjukdomen kräver vård av läkare. Sjukreseutredningen påpekade år 1958 i sitt betänkande »Sjukreseersättningar» att de vanföras resor för byte av proteser och liknande bedömdes olika av olika läkare. En del ansåg inte resorna vara föranledda av sjukdom och därmed förlorade patienten rätt till ersättning för resa även om läkaren medverkat vid behandlingen. Utredningen föreslog att anvisningar skulle utfärdas. I en cirkulärskrivelse till de allmänna sjukkassorna föreskrev riksförsäkringsanstalten år 1959 att ersättning för resor till och från ortope: disk klinik alltid skulle kunna utgå när en läkare medverkat vid behandlingen. Har en patient vid en ortopedisk klinik med anordningar för gåträning gjort resor till kliniken för gåträning, inprovning av protes o.d. föreligger alltså ersättningsrätt om läkare medverkat. Sjukförsäkringsutredningen har enligt sina direktiv att pröva frågan om ersättning för andra sjukvårdande åtgärder än läkarvård. I samband därmed skall utredningen pröva i vilken utsträckning reseersättning bör utgå i samband med vidtagandet av sådana åtgärder.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

Då börjar denna tidsödande dans att läkaren måste ägna tid åt att skriva och ringa till sjukkassor i stället för att i egentlig mening ägna sig åt patienterna. Om statsrådet kunde ge en klar antydan om att reseersättning kan utgå till ifrågavarande patienter vore det tacknämligt. För de remisspatienter som är intagna under längre tid och som alltså ligger kvar betalar landstingen resor o. d. Men vi tvingas även att ha patienter hemma, och de får resa till gåskolan för träning och inprovning av pro teser. Vi har också gått in för att dessa patienter skall få prova'in sina proteser på ett annat sätt än förut, när det t.o.m. kunde inträffa att en protes skickades per post. Läkarna vid gåskolan har enhälligt den uppfattningen, att detta är att betrakta som läkarordination. Men eftersom behandlingen är ett lagarbete mellan läkare, sjukgymnast och bandagist blir det ett team som hela tiden kommer att svara för behandlingen, ett team i vilket läkaren alltså ingår. Patienterna utgörs dels av personer med medfödda missbildningar, dels av personer med amputerade armar eller ben. De är så handikappade att det är förenat med stora svårigheter för dem att klara allt krångel i samband med resor — svårigheter som en frisk person inte drabbas av. Jag vill därför fråga om inte statsrådet skulle kunna klargöra förhållandena rörande läkares medverkan i sådana här fall. Skulle det inte kunna anses att läkares medverkan förekommit även om läkaren inte är på gåskolan när patienten besöker denna för utprovning av protes eller för träning, så att reseersättning kunde utgå? Jag tror att om bestämmelserna kunde tolkas så, skulle vi kunna lösa problemet. Vi vore ytterst tacksamma om statsrådet ville medverka till att få bort detta krångel.
Herr talman! Med anledning av herr Lundbergs fråga vill jag säga att jag självfallet inte här kan ge mig in på en tolkning i alla olika detaljer. Det kan ju röra sig om mycket skiftande individuella fall. Jag vill emellertid understryka vad jag sade i mitt svar, nämligen att ersättningsrätt finns om läkare medverkar. Vi vet att gränsfall kan uppstå. Jag föreställer mig att dessa gränsfall skall kunna lösas om man ger besluten det innehåll som lagen föreskriver.
Herr talman! Jag är tacksam bara statsrådet försöker följa upp denna fråga — jag begär inte ett omedelbart svar. Hela denna verksamhet är emellertid ett lagarbete, vari läkare ingår, men det är lika viktigt att man kan tillverka en protes, bedriva sjukgymnastverksamhet o.s.v. Att en enhetlig tolkning skall gälla teamet är önskvärt. Teamet är ju alltid med när diagnos ställs på patienten och när man därefter planerar hur man skall hjälpa honom. På gåskolan finns patienter som är svårt handikappade. De kommer från hela landet. Denna verksamhet har vuxit och den är nu av mycket stor betydelse. Jag vore tacksam om statsrådet snarast möjligt ville försöka avhjälpa denna brist, så att inget missförstånd på denna punkt behöver uppkomma.

Herr talman! När riksdagen i dag skall fatta beslut om riktlinjerna för jordbrukspolitiken, kan detta ske mot bakgrunden av ett mycket långvarigt och grundligt utredningsarbete och även en mycket intensiv debatt. Jag tror att den ibland mycket häftiga debatt som förekommit egentligen har varit nyttig, eftersom problemen på jordbruksområdet är både många och svåra. Mitt huvudintryck är att den förda debatten i betydande utsträckning har bidragit till att utjämna meningsmotsättningar och skapa förutsättningar för konstruktiva lösningar.

Vi strävar också efter att jordbruksnäringen så långt som möjligt skall kunna utvecklas under de betingelser som gäller för näringslivet i övrigt. Såvitt jag kan förstå råder enighet om dessa principer. Vad som skiljer gäller i vissa frågor den närmare innebörden av dessa principer eller också detaljer i fråga om metoderna för att på bästa sätt kunna förverkliga de uppställda målen. Jag tror att det är av värde att konstatera detta, eftersom det faktiskt inte saknas tendenser att vilja göra gällande att vi nu diskuterar frågan om vi över huvud taget skall ha något jordbruk i framtiden eller ej. Tvärtom diskuterar vi de bästa vägarna för hur vi skall kunna få vårt jordbruk så effektivt och livskraftigt som möjligt inom ramen för våra resurser. De förslag vi i dag skall ta ställning till har karaktären av en viss omprövning inom ramen för de grundläggande principiella målsättningarna och metoderna. Sådana omvärderingar har gjorts flera gånger förut, och det är en nödvändighet att så sker, eftersom en utveckling pågår inom vårt samhälle och vi måste anpassa oss till denna. Jag vill också tillägga att den omständigheten ait regeringen tar upp frågan om reformer på jordbrukets område självfallet inte innebär att vi på något sätt har någon negativ attityd till jordbruksnäringen. Här liksom på andra områden inom samhället måste vi emellertid anpassa oss till utvecklingen, och liksom tidigare reformer på jordbrukets område syftar också dagens förslag till att främja utvecklingen inom näringen. Ser vi tillbaka kan vi konstatera att 1930-taiets jordbrukspolitik präglades av krisförhållandena både inom jordbruket och samhället i övrigt. Man fick under trycket av omständigheterna nöja sig med tämligen kortsiktiga lösningar i syfte att bevara arbetstillfällen och stabilisera jordbrukspriserna. Under början av 1940-talet kom helt naturligt jordbrukspolitiken att domineras av beredskapsaspekterna. 1 1947 års jordbrukspolitiska program, som jag betraktar som en av de största reformer som genomförts inom vår jordbrukspolitik, anlade man ett nytt synsätt på samhället och jordbrukspolitiken. Vi fick ett program, där jordbrukspolitiken utarbetades mot bakgrunden av de sociala och ekonomiska förhållanden som väntades i efterkrigstidens samhälle. Man betonade att rationaliseringen i olika former var en huvudfråga när det gällde att göra jordbruksföretagen effektiva. Det centrala målet för jordbrukspolitiken blev att skapa likställighet i inkomsthänseende mellan jordbrukare och andra grupper inom samhället. Jag vill emellertid betona att redan då såg man jordbruket som en helhet i samhället. Per Edvin Sköld uttryckte det i en skrift 1946 på detta sätt: »Ett gott resultat beror emeHertid icke blott av omständigheter, som enbart berör jordbruket, utan är framför allt avhängigt av om vi lyckas i den allmänna ekonomiska politiken att öka den industriella produktionen och sysselsättning en. Endast härigenom kan tillräckliga avsättningsmarknader beredas jordbrukets produkter och nya arbetstillfällen erbjudas för dess befolkningsöverskott.» Det är sålunda ingen tillfällighet, konstaterar herr Sköld vid det tillfället, att jordbruksprogrammet ingår som en viktig beståndsdel i arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Det fördes en mycket häftig jordbruksdebatt vid den tidpunkten, och jag skall tillåta mig att citera ytterligare några ord ur herr Skölds skrift. Han skriver: »Ingen kan undgå att märka den oro, som råder bland Sveriges jordbrukare. Den framträder, låt vara ofta på ett säreget sätt, både i fackpressen och dagstidningarna.

Jag tror dock att vi nu, 20 år efteråt, kan vara Ööverens om att det var ett framsynt program som lades fram. Man kan kanske säga att utvecklingstakten både inom jordbruket och inom näringslivet i dess helhet i flera avseenden har överträffat de förväntningar som man kunde ställa 1947. Så har t.ex. mekaniseringen inom jordbruket gått snabbare än man då beräknade. Inom ramen för 1947 års jordbrukspolitiska riktlinjer har sålunda skett en kraftig förbättring av produktiviteten inom jordbruket, rationaliseringstakten har ökat, jordbrukarinkomsterna har stigit o. s. v. Jag är väl medveten om att det inte bara är en ny teknik som har föranlett dessa ger nerellt sett mycket tillfredsställande resultat inom det svenska jordbruket; vi måste också beakta jordbrukarnas egna åtgärder. En mycket stor del av jordbrukarna har skickligt utnyttjat de framsteg som har gjorts och som göres inom produktionsteknik, växtförädling och försöksverksamhet. Jag vill emellertid peka på att statens stöd till rationaliseringen inom jordbruket i vid bemärkelse har ökats mycket kraftigt, inte minst under de senaste åren. Låt mig som exempel ta de statliga kreditgarantierna. För fem år sedan, då jag övertog ansvaret för jordbruksdepartementet, rörde vi oss med en summa på knappt 60 miljoner kronor. I dag kan vi diskutera ett förslag att för nästa budgetår ställa till förfogande ett mer än tre gånger så stort belopp för detta ändamål. En liknande utveckling har vi i fråga om den för rationaliseringsarbetet viktiga jordfonden. Den mycket kraftiga upprustning som har gjorts på forskningens och försöksverksamhetens områden vid lantbrukshögskolan och andra institutioner bör också nämnas. Jag skall inte ta upp tiden med någon uttömmande uppräkning av dessa åtgärder som på förslag av den nuvarande regeringen beslutats till gagn för jordbruket under den senaste femårsperioden, men jag vill framhålla att denna stora satsning har gjorts under den tid jordbruksutredningen arbetat. Vi har sålunda sett det som så väsentligt att satsa på jordbrukets rationalisering att vi inte låtit utredningstiden betyda en paus i reformarbetet. Man bör hålla detta i minnet när man talar om att vi inte föreslår tillräckliga förstärkningar och tar det som ett uttryck för att regeringen skulle visa oginhet mot jordbruket. Det jag nyss sade om att vi under efterkrigstiden har haft en generellt sett mycket = tillfredsställande utveckling inom jordbruket innebär inte att allting skulle vara gott och väl som det nu är och att alla parter skulle vara nöjda och belåtna. Lönebildningen och prisutveck lingen är saker som intresserar oss alla, men de berör oss på olika sätt. Jordbrukarna tycker nog inte att inkomsterna har stigit tillräckligt samtidigt som man på konsumenthåll anser att priserna har stigit alldeles för kraftigt, bl.a. därför att gränsskyddet, som alla vet, ständigt har fått ökas. Jag har hävdat att strukturrationaliseringen gått för sakta med utgångspunkt i de ekonomiska och andra möjligheter som har kommit till uttryck i utvecklingen inom andra sektorer av vårt näringsliv. Jag har också energiskt förfäktat att vi måste ta verkliga krafttag för att komma till rätta med den för jordbruket förlustbringande överskottsproduktionen. Vi skall i dag diskutera jordbrukets dagsläge och dess framtidsförutsättningar. Problemen är många, men det är dock enligt min mening att gå alldeles för långt när man gör gällande att det svenska jordbruket skulle befinna sig i en krissituation. Vi lever i ett samhälle som kännetecknas av snabba förändringar; det har man många gånger haft anledning att konstatera i riksdagen. Mänmiskorna upplever ofta dessa förändringar som någonting som rubbar tryggheten. Det hävdas bl.a. att en nödvändig förutsättning för att vårt jordbruk skall vara så effektivt som möjligt är att jordbrukarna har tillräcklig trygghet eller, som det också kan uttryckas, har garantier för framtiden. Självfallet är jordbruksproduktionen nu som förr förenad med risker, bl.a. till följd av växlingar i väder och vind. Det är naturligt att jordbrukaren har ett behov av trygghet, men han äger likväl, i motsats till de flesta arbetstagare, en ganska betydande anställningstrygghet. Jordbrukarna bestämmer själva — för att anknyta till sysselsättningen som en trygghetsfaktor — om de önskar upphöra med jordbruket, och de kan i allmänhet, om de slutar, räkna med att sälja sin fastighet till ett skäligt pris. Jämför man t.ex. med den trygghet som gäller för textilarbetare, en grupp där friställningar och arbetslöshet har drabbat tusentals yrkesutövare, finner man att jordbrukarna trots allt som grupp betraktade har en betydligt större trygghet. Jag kan också erinra om utvecklingen inom detaljhandeln som inte bara gjort ett stort antal företagare överflödiga utan också medfört att deras affärslokaler och inventarier inte sällan helt förlorat sitt värde. Mot bakgrunden av detta kan jag inte finna annat än att statsmakternas beslut att vi skall ha en mycket omfattande jordbruksproduktion i vårt land innebär, att de som är sysselsatta inom jordbruket skall kunna nå en ekonomisk standard likvärdig den som bjuds inom andra näringar. Denna utfästelse utgör en god trygghetsgaranti för dem som vill satsa på en rationell jordbruksproduktion. Jag vill understryka att vi måste räkna med att den tekniska utvecklingen kommer att gå vidare även i framtiden och att det successivt kommer att behövas allt färre människor för att upprätthålla en viss given produktionsvolym. Denna utveckling är också den bästa garantin för att de som i framtiden är sysselsatta i jordbruket får möjligheter att följa med i den allmänna standardutvecklingen som till sin grund har den ökade produktiviteten inom näringen. Genom den fortlöpande rationaliseringen inom jordbruket får vi också möjlighet att effektivt bekämpa den fattigdom som alltjämt finns på landsbygden och som beror på att ett stort antal människor är knutna till företag som inte ger tillfredsställande utkomstmöjligheter i dagens situation. Det är oundvikligt att det uppstår problem för den enskilda människan när den rationalisering som genomförs inom jordbruket medför att jordbrukaren övergår till annan sysselsättning då hans företag inte längre är effektivt. Jag vill fram hålla att tillhörande frågor har beaktats i propositionen och att dessa människor kommer att få bistånd av samhället i minst samma utsträckning som de som är sysselsatta inom övriga näringar. Jag har ansett mig böra ge denna mera allmänna bakgrund till de förslag som behandlas i dag. Jordbrukspropositionen är mycket omfattande, och jag beklagar att vi tyvärr inte, på grund av överläggningar i prisfrågor med jordbruksorganisationerna, har kunnat lägga fram detta förslag tidigare. Att propositionen har blivit så omfattande beror också på att här sammanförts både de långsiktiga förslagen rörande riktlinjerna och förslag till mera konkreta åtgärder för de närmaste åren. I fråga om de allmänna riktlinjerna för jordbrukspolitiken vill jag till en början framhålla att syftet med dessa är att få en ram för vårt handlande, en ram för vår jordbrukspolitik för den framtid vi kan överblicka. I fråga om de mera detaljerade besluten avser förslagen endast kortare tidsperioder. I sådana detaljfrågor får vi liksom hittills återkomma till riksdagen en gång per år eller vartannat år. Med denna uppläggning anser jag det självklart att riktlinjerna för jordbrukspolitiken måste vara allmänt utformade. Det är inte meningsfyllt att försöka göra detaljerade planer för handlandet på lång sikt i dessa komplicerade frågor. Jag vågar hävda att det inte är realistiskt att göra en plan som preciserar sättet för produktionsanpassningen och som innehåller förslag att självförsörjningsgraden skall sjunka med en viss procent per år, att så eller så många jordbruk per år skall läggas ned eller att priserna på jordbruksprodukter skall justeras efter en på förhand fastställd regel. I propositionen har i stället valts att, liksom jordbruksutredningen i huvudsak gjorde, analysera de faktorer som har betydelse för målsättningen i de jordbrukspolitiska huvudfrågorna, pro duktionens omfattning, rationaliseringen och prissättningen. Mot bakgrunden av detta har jag angett den trend som utvecklingen i fråga om t.ex. jordbrukspolitikens omfattning bör följa. Jag vill understryka att en sådan utformning av riktlinjerna också är en naturlig följd av att statens uppgifter inte skall vara att i detalj dirigera utvecklingen inom jordbruket utan skall begränsas till att underlätta och främja anpassningsprocessen inom näringen. Det framgår också på flera ställen i propositionen att den önskvärda resursöverflyttningen inom jordbruket liksom hittills bör ske helt på frivillighetens väg. Det är således alldeles onödigt att ta upp någon diskussion om tvång i detta sammanhang. Tvång har det nämligen över huvud taget inte varit tal om. När jag studerat de motioner som väckts har jag sett att vissa motionärer har blivit besvikna, därför att riktlinjerna inte har utmynnat i ett preciserat program, ett program för t.ex. åkerjordens omfattning och fördelning här i landet i slutet av 1970-talet. Försök till sådana preciseringar tjänar såvitt jag förstår knappast något syfte. Jag tar därför med jämnmod de klagomål som har framförts att jag har varit alldeles för diffus när det gällt att ange den framtida utvecklingen. Jag vill i detta sammanhang understryka att vi fäster stor vikt vid att den framtida faktiska utvecklingen i olika hänseenden inom näringen fortlöpande följs. Regeringen är också beredd på att, vilket även har framhållits i propositionen, ändrade förhållanden kan leda till att vi tid efter annan får ompröva delar av dessa riktlinjer. I propositionen har jag liksom jordbruksutredningen utförligt uppehållit mig också vid frågan om den svenska produktionsvolymen. Denna är betydelsefull från många synpunkter, och jag anser därför att vi bör ha en riktlinje, ett uppställt mål, på detta områ de som kan ligga till grund för vårt handlande. I motionerna har åsikterna i denna fråga varierat något. Avvikelserna var emellertid egentligen inte så stora. Om jag har läst folkpartiets motion riktigt, innebär den en anslutning till propositionens målsättning på denna punkt. Vad var centerns förslag? Jo, att vi skulle ha en produktionsvolym mellan 80 och 90 procent. Man säger emellertid att om utvecklingen blir sådan att vi närmar oss de 809 procenten, så skall man vidta åtgärder. Jag hade av det svårt att läsa ut om man menade, att ifall produktionen gick ned från låt oss säga 90 till 89 procent skulle åtgärder vidtas, eller om det var först när vi närmade oss de 80 procenten som man skulle gripa in. Om den senare tolkningen är riktig, kommer jag fram till att i så fall även centerpartiets ståndpunkt står regeringens mycket nära i fråga om bedömningen av produktionsvolymen. Jag fick som sagt detta intryck av motionerna. När jag såg resultatet av utskottsbehandlingen, blev jag litet förvånad över att de borgerliga ledamöterna i jordbruksutskottet har enat sig närmast om högerns ståndpunkt, som var att man strängt taget inte skulle ha någon mening alls om en begränsning av produktionsvolymen. Som argument för denna ståndpunkt har reservanterna bl.a. åberopat livsmedelsbristen i världen. I propositionen har jag utförligt motiverat mitt ställningstagande i denna fråga, vilket bl.a. grundas på vad den för u-hjälpen ansvariga myndigheten SIDA har anfört i sitt remissyttrande. Det kan kanske intressera kammarens ledamöter att höra, att vi här i Sverige ingalunda är ensamma om att hävda att industriländerna kan hjälpa u-länderna bättre på andra sätt än genom direkta livsmedelssändningar ur egen jordbruksproduktion. Jag har i min hand ett referat av en artikel av statssekreteraren i det väst tyska jordbruksministeriet, där han vänder sig mot den från jordbrukarhåll framförda tanken om västtysk utvecklingshjälp i form av livsmedelssändningar. Enligt artikeln bör svälten i världen ej tas som en förevändning för en utvidgning av den västtyska jordbruksproduktionen och högre producentpriser. Det hävdas vidare i artikeln att u-hjälpen i form av livsmedelssändningar bättre tillgodoses av vissa för billig jordbruksproduktion mera lämpade länder, medan Västtyskland och övriga EEC-stater hellre bör driva u-hjälpen i andra former. Reservanterna framhåller också som argument för sin ståndpunkt att USA har lagt om sin jordbrukspolitik och nu satsar på en utvidgad jordbruksproduktion. De vill tydligen göra gällande att vi skulle ligga på efterkälken och så att säga inte skulle följa med i det rationella tänkandet, medan amerikanerna skulle ha valt en klok utveckling, vars innebörd vi ännu inte riktigt fattat. Det äger sin riktighet att USA har tagit i anspråk en del av sin s.k. jordbank, men fortfarande finns i denna jordbank ungefär 18 miljoner hektar jordbruksjord, vilket är cirka sex gånger mer än hela vår svenska jordbruksareal.

Jag vill i detta sammanhang med några ord beröra vad reservanterna kallar min handelspolitiska motivering.

De borgerliga ledamöternas argumentering i detta sammanhang grundar sig endast på en förmodad utveckling när Sverige kommit in i EEC. Jag vill framhålla att det knappast synes vara tillrådligt att helt inrikta vår jordbrukspolitik på att Sverige inom en mycket nära framtid blir anslutet till en större marknad. Jag delar den uppfattning som LO framfört och som också utskottet återgett, nämligen att övervägande skäl talar för att vi inte bör föra med oss en stor överskottsproduktion på jordbruksområdet, om vi vill ansluta oss till en större marknad. Dessutom tvivlar jag på att det vore fördelaktigt att vi, om vi kommer med i Gemensamma marknaden, skulle i någon större utsträckning satsa våra resurser på att svara för livsmedelsförsörjningen inom denna marknad. Det finns många teorier om hur näringslivet i Europa kommer att utvecklas inom en större marknad. En teori går ut på att de mer perifert belägna länderna i Europa — Sverige, Finland och andra — skall inrikta sin verksamhet på jordbruksproduktion, medann man i Centraleuropa skall se en storindustrialisering växa fram; en ökad befolkning där skulle alltså få sin försörjning från mindre utvecklade länder. Detta överensstämmer inte med vår uppfattning. Vi vill söka skapa förutsättningar för att vårt folk skall nå den högsta tänkbara levnadsstandarden. Jag skulle i detta sammanhang vilja ta upp den punkt i reservationen, där reservanterna tycks vilja göra gällande att den föreslagna övre gränsen för vår jordbruksproduktion inte behöver beaktas. Har man då inte glömt konsumentintresset i detta sammanhang? Jordbrukspolitiken måste alltid innebära en avvägning mellan producentintresset och konsumentintresset. Vi kan i dag importera jordbruksprodukter till betydligt lägre priser än vi själva har möjlighet att framställa dem till. Detta har till och med fastslagits i det s.k. mittenprogrammet, vilket presenterades någon gång i fjol och där det sades, att en viss import av livsmedel är direkt fördelaktig från konsumentsynpunkt. Det finns ett praktiskt exempel på den saken i sockerproduktionen och sockerimporten. Vi producerar själva endast 70 procent av vår konsumtion av socker och kan genom att låta den billiga importen subventionera hemmamarknadsproduktionen hålla ett pris som ligger mellan 25 och 30 öre under våra egna produktionskostnader. Ett annat exempel är köttet. Världsmarknadspriserna, d.v.s. för vårt vidkommande närmast de danska exportpriserna, utgör ungefär hälften av de svenska partipriserna. Det är sålunda ett mycket klart konsumentintresse, att vi inte har en större produktion än som från andra synpunkter är nödvändig. Jag vill hänvisa till att de stora löntagarorganisationerna, LO och TCO, reservationslöst anslutit sig till utredningens förslag på denna punkt, bl.a. därför att detta beaktar konsumenternas intressen. Det förefaller mig däremot som om de tre borgerliga partierna i detta sammanhang fullständigt glömt bort konsumenterna. I fråga om målsättningen för rationaliseringspolitiken synes utskottets borgerliga ledamöter ha svårt att acceptera förekomsten och utbyggnaden av andra typer av jordbruksföretag än familjejordbruk. Jag vill understryka att vi på socialdemokratiskt håll på intet sätt är negativt inställda till familjejordbruk. Som jag har sagt i propositionen tror vi att familjejordbruket under överskådlig tid kommer att dominera det svenska jordbruket. Det är närmast en självklarhet, att uppbyggandet av goda familjeföretag kommer att dominera även i rationaliseringsarbetet. Däremot vill jag kraftigt reagera mot att de bor gerliga ledamöterna önskar sätta andra typer av rationella jordbruksföretag så att säga på undantag när det gäller stödet till rationalisering. Jag kan inte underlåta att fråga mig, om de som är förespråkare för familjejordbruket såsom den bästa formen är rädda för att detta jordbruk inte skall klara sig i en fullständigt fri konkurrens med andra produktionsformer. Jag kan inte heller se att det skulle vara till fördel från konsumenternas synpunkt att man gjorde uttalanden som riktade sig mot en utveckling av rationella jordbruksföretag under annan driftsform än familjejordbruk. I fråga om prispolitiken har utskottets borgerliga hälft stannat för att vi dels skall hålla en oförändrad realprisnivå för jordbruksprodukter, dels ha ett slags långtidsplan för prisutvecklingen. De besvärligheter som det skulle medföra att försöka uppgöra en sådan plan har mycket ingående analyserats i den socialdemokratiska reservationen. Jag vill för min del endast tillägga att en plan av detta slag skulle innebära att vi sökte styra utvecklingen i stela former som jag inte tror passar i den dynamiska tid vi lever i. När det gäller den oförändrade realprisnivån vill jag framhålla att mitt förslag, enligt vilket prissättningen fastlägges för kortare perioder i taget under beaktande av alla relevanta faktorer, på intet sätt utesluter möjligheten till en oförändrad eller höjd realprisnivå på jordbruksprodukter. Reservanterna konstaterar för övrigt själva att den träffade överenskommelsen ger en oförändrad realprisnivå. Jag har mot den bakgrunden mycket svårt att se att några sakskäl motiverar att vi binder förutsättningarna för prisöverläggningarna i framtiden genom beslut av den art som reservanterna påkallar. Jag skall nu inte gå in på de övriga punkter där det föreligger delade meningar. Det rör sig i stort sett om detaljer. Det skulle vara frestande att ta upp speciellt frågan om det norrländska jordbruket och dess framtid. I propositionen uttalas förvissningen att det framöver kommer att finnas en betydande jordbruksproduktion även i Norrland. Förslagen har också utformats med sikte på detta. De borgerliga reservanterna tycks emellertid tvivla på de naturliga förutsättningarna för mjölkproduktion i norr och kräver en kraftig uppräkning av de särskilda subventionerna. De ger, tycker jag, med detta förslag uttryck för ett markerat subventionstänkande som jag trodde hörde till en passerad tid. Herr talman! Låt mig till sist bortse från de meningsskiljaktigheter som föreligger och som säkerligen kommer att ingående belysas i den följande debatten och i stället fästa större avseende vid de väsentliga punkterna. Jag kan då konstatera att ett enhälligt utskott tillstyrkt propositionens förslag. Jag vill också uttala min uppskattning och respekt för det arbete utskottet utfört under en mycket hård tidspress. Jag beklagar att jag genom att lägga fram propositionen så sent har skapat ett trängt läge för utskottet. Jag anser att det ligger ett mycket betydande värde i att propositionens förslag i fråga om prissättningen även denna gång har kunnat baseras på en överenskommelse mellan staten och jordbrukets fackliga och ekonomiska organisationer.

Jag tror ändå det är värdefullt att en uppgörelse kunnat träffas och att den kunnat redovisas för riksdagen. När jag överräcker denna lilla blomma till utskottets ordförande och ledamöter vill jag samtidigt uttala min glädje över att huvuddragen i den nya jordbrukspolitiken i väsentliga avseenden har kunnat accepteras av ett enhälligt utskott. Detta bör enligt min mening kunna bilda underlag för en konstruktiv jordbrukspolitik i dag och i framtiden.

Herr talman! Mycket av det som jordbruksministern sade kan jag helt instämma i, framför allt då i anförandets första del, som gällde de allmänna principerna för den kommande jordbrukspolitiken. På den punkten är vi ganska eniga. Om uppfattningarna skiljer sig, ligger skiljaktigheterna mera däri att vi ser litet olika på realiserandet av de målsättningar som uppställts i de allmänna principerna.

Som statsrådet framhöll har den jordbrukspolitiska debatten under det senaste året varit litet irriterad.

Jag vill emellertid hålla med statsrådet om att den debatten kanske ändå varit nyttig, eftersom den har närmat åsikterna till varandra.

Tyvärr tycks man emellertid på regeringssidan ha låst sig i vissa positioner, vilket troligen kommer att föranleda fortsatt debatt kring en del spörsmål. Dimmorna kommer med andra ord att ligga kvar på vissa områden av jordbrukspolitiken. Därför var det kanske förklarligt att hans excellens statsministern gick litet vilse — enligt vad vi kan läsa i dagens tidningar — när han inför sin riksdagsgrupp i måndags gjorde gällande att oppositionen inte har kunnat enas i en så viktig fråga som jordbrukspolitiken. Oppositionssidan är tvärtom enig i alla väsentliga detaljer — herrarna får ursäkta att vi inte har kunnat tillfredsställa önskemålet om en splittrad opposition på denna punkt. Man får väl i stället försöka trösta sig med splittringen inom det egna partiet i vissa andra frågor.

Vår försörjning med livsmedel är så viktig för alla att frågan knappast är lämplig för politiska partimanövrer. Den snabba krympning som jordbruksproduktionen utvisar i vårt land kan ganska snart komma att medföra allvarliga försörjningssituationer, åtminstone vad gäller vissa slag av livsmedel. På flera betydelsefulla punkter har vi i utskottet lyckats göra samskrivningar mellan propositionen och motionsyrkandena. Jag vill gärna hoppas att dessa samskrivningar och kompromisser skall kunna ligga till grund för en mer realistisk jordbrukspolitik än den som jordbruksutredningens majoritet på sin tid skisserade. Jag är optimistisk nog att tro att om utskottet inte hade behövt arbeta under tidsnöd, vi även på andra punkter skulle ha kunnat träffa överenskommelser. Den uppfattningen bygger jag därpå att det är, såsom herr statsrådet också antydde, en relativt liten skillnad mellan å ena sidan vissa reservationer och särskilda yttranden och å andra sidan propositio” en. Tiden har emellertid inte räckt till tör de överläggningar som skulle ha krävts. Jordbruksutredningens majoritet satte som bekant en krympning av produktionsvolymen som främsta målsättning för det jordbrukspolitiska rationalise ringsarbetet. Det var en verklighetsfrämmande ståndpunkt. I en samskrivning har utskottet instämt med jordbruksministern om behovet av en fortsatt, snabb rationalisering. Man har ansett att det centrala syftet med denna jordbrukspolitiska detalj måste vara att åstadkomma rationella jordbruksföretag. Detta är ju en realistisk målsättning. Vad skulle annars rationaliseringsarbetet tjäna till? Lika värdefull är den gemensamma deklarationen om att förutsättningarna för ett successivt utbyggande av jordbruksföretagen mot allt effektivare enheter bör tillvaratas. Det är viktigt så till vida att därigenom även små enheter ges möjlighet att så att säga bilda kärnan i uppbyggandet av ett större företag. Det har kastats fram sådana idéer som att man med en gång skulle kunna åstadkomma tvåfamiljsjordbruk. Med den struktur vi har på jordbruksområdet i vårt land är detta en praktisk omöjlighet. I en annan kompromiss fullföljer utskottet sedan logiskt denna rationaliseringsmålsättning, när man erinrar om propositionens uttalande, att det måste vara en självklar utgångspunkt för prissättningen, att de som är sysselsatta i jordbruket skall kunna uppnå en ekonomisk standard som är likvärdig den som erbjuds inom andra näringar. Utskottet sammanknyter uttalandet i propositionen med förklaringen, att därmed avser utskottet bl.a. att möjlighet bör beredas till företagsekonomisk lönsamhet vid rationellt bedrivna jordbruksföretag i likhet med de lönsamhetsförhållanden som råder inom näringslivet i övrigt. Detta är riktigt så till vida att man, när man strävar efter rationella jordbruksföretag, också måste ge dessa chansen. till samma lönsamhet som kan nås inom näringslivet i övrigt. Om inte den möjligheten föreligger, blir det svårt att locka personer att satsa kapital och arbete på att bygga upp rationella jordbruksföretag. Som alla vet har prispolitiken varit ett mycket debatterat avsnitt sedan utredningen presenterade sitt märkliga förslag att som ett medel i rationaliseringsprocessen skulle kunna användas en prispressande politik. Det var enligt min mening en alldeles omöjlig inställning, som strider mot alia sunda ekonomiska principer. Däremot är det riktigt som departementschefen säger i propositionen, att prissättningen har en ej ringa betydelse då det gäller att styra produktionsutvecklingen, t.ex. för att dämpa viss överproduktion eller för att stimulera produktion på ett underskottsområde, men detta är inte detsamma som prispresspolitik. På det sättet har vi också använt priserna länge, och det är ofrånkomligt att så måste vara. Emellertid tar utskottet upp ett yttrande av departementschefen och gör det till sitt eget. Det gäller departementschefens uttalande att prissättningen inte bör användas såsom ett generellt medel inom jordbrukspolitiken för att oberoende av konsekvenserna för näringsutövarna nå en önskad produktionsutveckling. Detta tror jag får anses vara ett vänligt men bestämt avvisande av utredningsmajoritetens ominösa förslag om prispresspolitik. Jag noterar också med tillfredsställelse att man i reservationen. 4 a, som har avgivits av regeringssidans ledamöter, tar avstånd från en Pprispresspolitik. Den rekommendation som härvidlag gjorts bör kunna stilla den oro som uppstått och, tror jag, även kunna dämpa den hårda debatt som prispresspolitiken givit upphov till under det senaste året. Däremot är det beklagligt att vi inte har kunnat bli överens om familjejordbrukens roll i rationaliseringsarbetet. Skillnaden är liten, säger departementschefen. Ja, det beror på hur man skall tolka regeringssidans inställning. Oppositionens skrivning på den punkten är väsentligt klarare. Vi har att utgå från att jordbruken i vårt land till ungefär 80 procent har en areal som understiger 20 hektar. I de fyra nordligaste länen är 90 procent av gårdarna på mindre än 10 hektar, medan i de mellansvenska länen 75 procent av gårdarna ligger under 10 hektar. Detta säger oss att den verkligt stora uppgiften i strukturrationaliseringen under relativt lång tid framöver främst måste vara att göra dessa små enheter bärkraftiga genom att t.ex. fördubbla deras storlek. Denna rationaliseringsprocess har, enligt en beräkning som är gjord av lantbrukshögskolan, ansetts kosta ungefär 15 miljarder kronor — 1,5 miljarder om året i tio år enligt utredningsmajoritetens tidsschema. Detta tidsschema är emellertid orealistiskt liksom så mycket annat i utredningens betänkande. Det är knappast tänkbart att ett så stort belopp skall kunna ställas till förfogande för detta rationaliseringsarbete under denna relativt begränsade tidrymd. Jordbruksutredningen föreslog heller inte motsvarande belopp, men den föreslog en medelsanvisning till låneoch garantiramar av 288 miljoner kronor. Detta har departementschefen prutat ned med 100 miljoner kronor, vilket harmonierar dåligt med det högljudda talet om det angelägna rationaliseringsbehovet. Enligt vår mening bör därför de tillgängliga finansieringsresurserna i främsta rummet disponeras för att angripa det största problemet, nämligen att av de många små enheterna skapa bärkraftiga familjejordbruk. Jag förstår att departementschefen liksom hans parti lider av en övertro på de stora företagen och inte minst på den fabriksmässiga produktionen av livsmedel. Om vi emellertid satsar våra begränsade ekonomiska tillgångar på byggandet av ett fåtal mycket stora enheter, kvarstår ju ändå problemet med småbruken i fortsättningen.

Kvar står dessa tio orationaliserade småbruk. Det finns inte plats för och vi har inte råd med alla. Detta är ett av de stora problem strukturrationaliseringen av småbruken för med sig. Jag tror inte att det ligger i konsumenternas intresse att få fram en fabriksmässig produktion. Jag tror att den billigaste och säkraste försörjningen av vårt folk måste grundas på familjejordbrukens produktion. En annan produktion blir för osäker och obestämd.

Det är, fortsatte han, de jordbruk som kan skötas av familjen som har framtiden för sig. Och han tilllade: Vi inriktar oss på att åstadkomma sådana jordbruk. Jag tror att samma regler gäller även för svenska jordbruk. Därför vill vi från oppositionens sida påpeka att en vidgad gräns uppåt för rationaliseringsåtgärder, som vi inte motsätter oss, inte bör innebära att de mindre företagen ställs åt sidan. Det gäller att balansera dessa båda uppgifter på ett lämpligt sätt mot varandra men hela tiden dock ha klart för sig att det stora problemet är att åstadkomma bärkraftiga familjejordbruk i vårt land. När det gäller den betydelsefulla frågan om produktionsvolymens lämpliga omfattning har vi i utskottet tyvärr inte kunnat enas, trots att inviter har kommit om ett sådant närmande. Departementschefens tolkning att skillnaden härvidlag skulle vara mycket liten beror kanske på att propositionen på denna punkt tyvärr är för litet preciserad. Men hade man velat ta upp en överläggning med oss, skulle vi kanske ha kunnat göra en utjämning även på denna punkt. Möjligt är dock att det hela nu blivit en prestigesak, som man måste respektera. Som jag sade ligger skillnaden kanske i huvudsak däri att propositionen sätter som mål att produktionen skall pressas ned mot 80 procent — så har vi tolkat den. Vi godkänner icke en sådan målsättning. Om jordbrukarna får sådana betingelser, att utvecklingen så att säga av sig själv går i den riktningen, då måste man försöka förbättra målsättningen, så att vi kommer ifrån den trenden. Om utvecklingen leder dithän att vi riskerar en för låg produktionsvolym, är riskerna så stora att man måste vidta åtgärder. Såvitt jag kan förstå har regeringspartiet tyvärr i denna fråga en uppfattning som är orealistisk och som jag icke tror kommer att kunna fullföljas framöver. Jag grundar detta påstående på den befolkningsexplosion och de därav följande hungerkatastrofer som är på väg. Dessa skall enligt sakkunskapen inträffa om 15—20 år och kan icke hejdas, knappast ens dämpas märkbart. Runtom i världen inser man den fara som sålunda nalkas mycket snabbare än vi för ett tiotal år sedan trodde skulle vara fallet. Under jordbruksutskottets besök i Förenta staterna fick vi många bevis på hur allvarligt man där borta ser på denna fråga. Ledande politiker, affärsmän och vetenskapsmän, alla hade en och samma mening.

Han hade svårt att tänka sig att något land kunde vara så oförsiktigt att man medvetet begränsade sin livsmedelsproduktion.

Jag menar inte, det vill jag understryka, att vi med hänsyn till uhjälpen skulle uppehålla jordbruksproduktion på icke bärkraftiga åkrar — en sådan u-hjälp skulle få bekostas av människor som utför ett underbetalt arbete på dessa brukningsenheter, och det kan inte vara riktigt. Regeringssidans linje innebär emellertid att vi skall inkräkta på den produktionsökning som andra länder försöker uppnå för de svältande folkens räkning. I Kennedyronden beslöt man att 1968 sända 4,5 miljoner ton vete till u-länderna. Jag skulle tro att dessa hjälpsändningar kommer att fortsätta framöver.

Dessa siffror säger kanske inte i och för sig så mycket, och jag skall därför försöka analysera dem något. Beslutet i Kennedyronden att sända 4,5 miljoner ton livsmedel betyder i pengar räknat — om vi säger att man köper vete till 30 kronor per deciton — totalt 1,35 miljarder kronor. Men doktor Sen sade att man redan om åtta år behöver lämna u-hjälp för 25 miljarder kronor — för att ta det lägsta beloppet; han nämnde 5—11 miljarder dollar. För 25 miljarder kronor skulle man kunna köpa 80 miljoner ton vete. Så mycket vete finns inte att köpa. Därför måste livsmedelshjälpen omfatta även en hel rad andra sortiment. Dessa siffror får givetvis stå för doktor Sens egen räkning, men jag förmodar att generaldirektören i FAO något så när vet vad han talar om.

Beslutet i Kennedyronden var också avsett att vara början till en stabilisering och höjning av världsmarknadspriserna.

Det är möjligt att vi ställs inför den före år 1975. Alla övriga länder i Europa ökar eller har ökat sin livsmedelsproduktion. Generaldirektör Sen varnade häromåret för en minskning av livsmedelsproduktionen. Det är inte otänkbart att vi kan bli förhindrade att tillgodose så stor del av vårt behov, som avsetts, från de otillräckliga livsmedelstillgångar som sannolikt kommer att finnas. Herr statsrådet ville göra gällande att vi egentligen inte hade någon bestämd mening när det gällde produktionsvolymen. Vi har uttryckt som vår uppfattning, att en produktionsvolym bör upprätthållas som med undantag för nödvändiga importvaror täcker vårt huvudsakliga behov av livsmedel utan att därutöver åstadkomma mera permanenta överskott. Det är en klar definition av vår önskan att skapa en bättre försörjningssituation för det svenska folket än den motsidan är beredd till. Strängt taget borde produktionsvolymens omfattning vara en sekundär sak i rationaliseringsprocessen, ty huvudsaken är — som jag har nämnt — att vi kan åstadkomma rationella jordbruk. I den mån vi gör det kommer produktionsvolymens betydelse i sammanhanget att förminskas. Det bör också framhållas att det svenska jordbruket står sig gott vid en internationell jämförelse. Fråga är, om inte det svenska slättbygdsjordbruket hör till de förnämsta som finns i världen. Jag tror att man vågar påstå att det väl tål en jämförelse även med ett så modernt jordbruk som USA:s. Därför kan resultatet av en till 80 procent nedpressad produktionsvolym komma att innebära att vi i vårt land lägger ned jordbruk av bättre kvalitet än de jordbruk i utlandet, från vilka vi kommer att importera. Man får i så fall hoppas att inte andra länder slår in på samma linje och medvetet pressar sina produktionsvolymer till 80 procent av vad de behöver. De rika ländernas intresse att söka hjälpa i hungerkatastrofen — om 15 å 20 år riskerar hundratals miljoner människor att svälta ihjäl — är inte bara en fråga av humanitär art utan har också en mycket stor ekonomisk och politisk betydelse. Jag skall inte uppta tiden med att redogöra för detta problem; det står nog klart för alla vad som ligger däri. » Vi lever», sade professor Myrdal för en tid sedan, »i ett dårarnas paradis.» En annan svensk expert på detta område, professor Borgström, yttrade nyligen: »Vi skall inte inbilla oss att vi får sitta på parkett medan detta världsdrama utspelas inför våra ögon. Vi kommer att bli berörda antingen vi vill eller inte. Åskådarläktarna kommer att stormas.» Dessa uttalanden får stå för deras räkning som gjort dem, men jag tror vi gör klokt i att inte bortse från det allvar som finns bakom dem. Vi kan inte heller ansluta oss till det uttalande som departementschefen har gjort och som han själv apostroferade, att vi bör minska vår produktion för att i handelspolitiska syften underlätta en import till vårt land, d.v.s. för att ställa oss i en mera sympatisk ställning till exportörländerna. Det är alldeles självklari att vissa nödvändiga importvaror alltid måste få gå över gränserna, men handelspolitiska bevekelsegrunder kan och bör inte vara ett medel i jordbrukspolitiken. Det får vara något som kommer om det kommer, men det kan inte användas som ett medel bland andra. Det strider direkt mot strävandena att söka göra vårt jordbruk så rationellt som möjligt. Det är inkonsekvent också eftersom vi är medvetna om att redan nu en betydande del av vårt jordbruk hör till det bästa som världen kan uppvisa. Vi är alla intresserade av att rationaliseringsarbetet inom jordbruket kan fortsätta så effektivt som möjligt. De som har det största intresset av detta är jordbrukarna själva. Det visar sig också, som jag tidigare påpekade, att över 80 procent av initiativen till storleksrationaliseringar under senare tid har tagits av jordbrukarna själva. Jag noterar i sammanhanget med tillfredsställelse den uppskattning som herr statsrådet visade beträffande jordbrukarnas positiva inställning. Denna omvandlingsprocess måste ledas och uppmuntras av samhället. Vi gör klokt i att betrakta denna omvandling som en process på relativt lång sikt. Jordbruksutredningens inbillning att detta är en affär på tio år är en ljusblå fantasi. Jag kan endast hänvisa till strukturförhållandena i Norrland och i Mellansverige, som jag tidigare berört.

Ett annat uttalande som också är tacknämligt gör utskottet i den mening där det framhåller betydelsen av att »en geografiskt väl differentierad jordbruksproduktion upprätthålls». Utskottet understryker också departementschefens uttalande att en betydande jordbruksproduktion även i fortsättningen bör upprätthållas i de norra delarna av landet. Dessa uttalanden är viktiga från många synpunkter. Tyvärr måste vi inom oppositionen säga oss, att denna goda målsättning kan bli svår att uppnå vid en 80-procentig försörjningsnivå. Om expertutredningarnas siffror är riktiga, krävs det att 800 000—1 000 000 hektar åker tas ur bruk. Sannolikt kommer en sådan nedbantning av den odlade åkern att gå hårt fram över Norrlands jordbruk. Regeringsidans linje håller därför inte vad gäller bibehållandet av ett tillräckligt jordbruk i Norrland, såvitt vi kan förstå. I utskottsutlåtandet finns ett avsnitt som behandlar stabilitetsproblemet i prissättningen, varvid förslag framställs om en långsiktsplanering på området. I propositionen framhåller också departementschefen betydelsen av stabilitet i detta hänseende, men han underlåter att föreslå några praktiska åtgärder i sådant syfte. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse att departementschefen är införstådd med behovet av stabilitet. Det var jordbruksutredningen också. Utredningen säger följande: »En betydande stabilitet i prisutvecklingen är av vikt för att jordbruksproduktionen skall kunna utformas rationellt.> Men även jordbruksutredningen inskränkte sig till ett uttalande och framlade inga praktiska förslag.

Jag tror att det är ett riktigt konstaterande. I 1969 års jordbruksutredning diskuterade man också frågan om stabilitet. Man hade utformat ett förslag till s.k. ramavtal, och såvitt jag förstod var man en tid inställd på att kunna avlämna ett sådant förslag. Emellertid lade man om kursen i slutomgången och fullföljde inte denna tanke. Man ansåg emellertid att det under en övergångstid inte skulle ske någon förändring i nuvarande prissättningssystem. Nu föreslår departementschefen att prissättningen skall avse relativt korta avtalsperioder, och det har vi ingenting emot. Det kan vara en fördel att inte ha för långa perioder. Jordbruksministern anser emellertid att några fasta normer inte bör ges för prissättningen från period till period. Det innebär, som vi ser det, en ganska osäker framtid för dem som planerar att investera i jordbruk. Ett uttalande om en viss sammanknytning av dessa perioder skulle kunna ge bättre trygghet. Vi anser nämligen att investeringsviljan i jordbruk skulle ökas, om en viss stabilitet i prissättningen kunde påräknas, särskilt som det. krävs större investeringar i jordbruksnäringen i förhållande till uppnådd omsättning och inkomst än vad som behövs i andra näringar. Det är detta som motiverar att ett visst undantag kan vara berättigat. Jag vill inte bestrida vad statsrådet sade om att många industriarbetare också kan leva i otrygghet. Han nämnde textilarbetare. Skillnaden är emellertid den, att för att nå samma inkomst måste en jordbrukare satsa kanske en miljon, ett belopp som han själv står risken för, vilket däremot en industriarbetare inte behöver göra. Därför menar vi att det kunde behövas allmänna riktlinjer, som knyter samman de kortare prissättningsperioderna. Herr talman! Till sist vill jag på nytt understryka min tillfredsställelse över att enighet kunnat nås på vissa betydelsefulla punkter. Jag tror att detta kommer att bli till gagn för framtiden och för jordbrukspolitikens vidare handläggning. Jag har också den uppfattningen, att debatten om dessa frågor bör kunna föras i en lugnare och framför allt mindre frän ton än hittills.

Det skulle vara bättre om vi kunde röka en fredspipa tillsammans med jordbruksministern i framtiden. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12 och 13 b. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När Nils B. Hansson började överläggningen i första kammaren talade han först om 1800-talets mitt och beskrev situationen vid den tidpunkten och därefter den följande utvecklingen. Jag gissar att både kammarens ledamöter och talmannen håller mig räkning för att jag inte tänker gå så långt tillbaka i tiden. Jag tycker mig ändå ha anledning att, liksom statsrådet Holmqvist, gå tillbaka till 1932 och det val som socialdemokraterna då vann. Regeringen hade då att ta sig an problemet med ungefär 300 000 arbetslösa människor. Jordbrukarna hade samtidigt sina lador och utrymmen fyllda med produkter som det inte fanns någon möjlighet att finna avsättning för, trots att det fanns människor här i landet som inte hade tillräcklig försörjning. De konservativa krafterna var emellertid så pass starka, att den arbetslöshetspolitik som förordades av den socialdemokratiska regeringen inte kunde genomföras.

Det är riktigt som här framhållits att detta var lösningar på mycket kort sikt. De långsiktiga lösningarna kunde komma först litet senare. Alla känner ju till att när 1947 års riksdag fattade beslut om en långsiktig planering på detta område detta skedde på grundval av det arbete som utförts av en kommitté som arbetat sedan 1942. Den proposition som 1947 förelades riksdagen hade som grundtanke, att vi skulle försöka ge de jordbrukare, som hade s.k. basjordbruk, en inkomstlikställighet med övriga grupper i samhället. Basjordbruken var små, 10 till 20 ha. Detta program genomfördes år 1947 av en socialdemokratisk regering. Alla minns väl, hur man då från olika håll sade, att nu vill socialdemokraterna med Per Edvin Sköld i spetsen lägga ned 100 000 småbruk. Vi hade att möta en hektisk propaganda mot regering ens förslag. I årets centerpartimotion i anledning av den nu föreliggande propositionen framhålles, att man 1947 gjorde en felbedömning. Ja, det är riktigt att man gjorde det. Tjugo år efteråt erkänner man att utvecklingen blev en annan än den man förutspådde 1947. Ändringar i denna jordbrukspolitik gjordes 1956 och 1959, då det sista sexårsavtalet träffades. Det innebar endast små förändringar; principprogrammet från 1947 stod kvar. 1960 års jordbruksutredning, på vars förslag den nu föreliggande propositionen i allt väsentligt bygger, arbetade under ganska många år och lade fram ett ganska omfattande material. Herr Hansson i Skegrie sade, att den utredningen var orealistisk på många punkter, att den inte var så mycket att ta hänsyn till. Han litade mer på första paragrafen i den amerikanska jordbruksutredningen 1960. Det må vara hans sak att han gör det. I stort sett har utredningsförslaget godtagits av departementschefen, och det utskottsutlåtande, som vi nu behandlar, godtar propositionens förslag. Grundtanken i propositionen och utskottsutlåtandet är, att vi skall ha en betryggande livsmedelsproduktion som medför lägsta möjliga samhällskostnader och som ger näringsutövarna en skälig levnadsstandard och konsumenterna så billiga livsmedel som möjligt. Jag skall inte gå in på alla detaljfrågor; andra talare från mitt parti kommer att göra det. Men jag skall ta upp den fråga, som herr Hansson i Skegrie i mycket stor utsträckning uppehöll sig vid, nämligen frågan om självförsörjningsgraden. Herr Hansson sade att utskottet, om man haft ytterligare en vecka på sig, säkerligen skulle ha kunnat skriva sig samman på åtskilliga punkter, bl.a. i frågan om självförsörjningsgraden. Utskottsmajoriteten accepterar, att vi fram till 1970 enligt jordbruksutredningens och departementschefens förslag bantar ned självförsörjningsgraden till 80 procent. I sin motion säger centerpartiet, att man kan acceptera en självförsörjningsgrad på mellan 80 och 90 procent men att denna helst bör ligga vid 90 procent. Om vi nu hade kompromissat, herr Hansson, skulle vi då ha fastställt självförsörjningsgraden till 85 procent? Hade vi »kompromissat på 89 eller 90 procent, hade det ju inte varit någon kompromiss utan ett godtagande av centerpartiets förslag. När herr Hansson i Skegrie alltså säger att man hade kunnat kompromissa, om man haft ytterligare en vecka på sig, frågar jag mig: Vad är då allt herr Hanssons emfatiska tal i denna talarstol värt? Det har sagts, att vi är det enda land 1 världen som bantar ned vår produktion, trots att vi vet hur läget är ute i världen, hur människorna svälter o. s. V. Herr Hansson i Skegrie uppehöll sig ganska länge vid sina upplevelser i Amerika, och visst var de trevliga i och för sig; jag hade inte så förfärligt trevligt i Klippiga bergen, men det är en annan sak. Herr Hansson ville göra gällande att den amerikanske jordbruksministern hade ändrat uppfattning när det gällde de fattiga folken. Det hade han inte gjort. Han hade precis samma uppfattning som vi. Han sade nämligen att den hjälp med livsmedel som Förenta staterna nu ger får bli en hjälp på kort sikt. Vi måste se till att de fattiga länderna ges möjligheter att själva producera sina livsmedel. Det var väl inte bara, herr Hansson i Skegrie, för att hjälpa de svältande folken som man tog jordbanken i anspråk. En kongressman sade till oss — sanningshalten i det får han stå för själv — att de amerikanska skattebetalarna inte hade någon anledning att betala farmarna för att de höll en viss mark i träda; de lägger så mycket mera gödningsämnen på den övriga att de på det sättet intensifierar driften, sade han. Det kan också vara ett skäl till att man nu håller på att avveckla just detta jordbanksprogram. Jag tror att vi har betydligt större möjligheter att hjälpa de fattiga folken om vi — det är klart att vi i den mån vi har överskott på livsmedel skall hjälpa till i vissa lägen — ger dem möjligheter att själva klara upp sin situation. Det har sagts att ungefär hälften av all spannmål som produceras i Indien förstörs på grund av dåliga lagringsmöjligheter, att transportvägarna inte är tillfredsställande o.s. v. Jag läste i en tidning för inte alltför länge sedan ett uttalande av en professor från Indien, som vid ett symposium i Lund hade sagt bl.a. att två råttor i Indien äter upp ungefär vad en människa kan leva på ett helt år. Det är klart att det är ett problem. Därför tror jag att vi har större möjligheter att lämna hjälp på t.ex. det tekniska området. Herr Hansson i Skegrie tog sedan upp frågan, om det är rimligt att vi i detta rika land skall importera livsmedel från u-länderna. Det är ju så att de i stort sett bara har socker och vegetabiliska oljor att sälja, och de produkterna vill de ha ut på världsmarknaden för att på det sättet skaffa sig kapital till att bygga upp industriell verksamhet. Men vad är det som de träffar på då? Jo, de västeuropeiska staterna för en protektionistisk politik och bygger upp höga tullmurar omkring sina gränser. Dessa murar skall sedan de fattiga folken försöka komma över med sina produkter. Det medför att de priser de får ut blir oskäligt låga. Det har sagts att denna protektionism kostar u-länderna lika mycket som hela den u-hjälp de får från andra länder. Jag skall lämna denna fråga och övergå till att tala om produktionsvolymen sedd ur beredskapssynpunkt. Vi har i jordbruksutredningen kommit fram till att vi skulle kunna klara oss med en åttioprocentig självförsörjningsgrad med en obetydlig ökning av lagringen. Vi har ökade möjligheter härtill genom att vi lärt oss en hel del. De näringsfysiologer som stått till utredningens förfogande har också sagt att det är tillfredsstäl lande med en åttioprocentig självförsörjningsgrad. Man kanske skulle ha kunnat gå något lägre, men i en krigssituation kommer samhället att tvingas att ransonera vissa varor; i en sådan situation räcker människornas moral bara till en viss gräns, och sedan förlorar man kontrollen. Härefter skall jag också ta upp en annan fråga, som herr Hansson i Skegrie uppehöll sig länge vid. Herr Hansson påstod att jordbruksutredningen — och om jag inte hörde fel sade han också departementschefen och utskottet — med prispress ville driva bort småbrukarna från jordbruket. Men som herr Hansson vet, vad utredningen sade var ungefär detta, att vi under de gångna tio åren har haft en utveckling som medfört att konsumentpriserna stigit något mer än realpriserna och att den utvecklingen bör få fortsätta en tid framöver. Vi föreslog i utredningen — och det har departementschefen och utskottet accepterat — att betydande medel skulle ställas till förfogande för att banta ned produktionen till 80 procent. Vi var beredda att satsa pengar på ett omställningsstöd i det syftet och att ge mera pengar till jordfonden. Herr Hansson i Skegrie tyckte det var egendomligt att jordbruksministern inte följt utredningen. Ja, det kan man ju säga. Men en utredning arbetar inte med samma premisser som en regering, som alltid måste ta hänsyn till den situation som råder när en stat göres upp, hänsyn som en utredning knappast gör när den presenterar sina förslag. Dessutom trodde man inte på lantbruksstyrelsen att det var möjligt att förbruka så mycket pengar som utredningen föreslog. Den prispress som herr Hansson i Skegrie talade om har inte lanserats av utredningen, departementschefen eller utskottet utan av ledamoten av utredningen Halvdan Åstrand. Han påstod i Konserthuset den 14 mars, att vi ville utöva prispress på jordbruket. I utred ningen har vi sagt, herr Hansson, och departementschefen har accepterat det, att vi skall sätta in resurserna under en övergångstid på fyra år -— eller det kanske behövs fem år — för att se vilken verkan det kan ha. Om det då visar sig att åtgärderna har ett inflytande på utvecklingen, skall vi fortsätta med verksamheten, I annat fall får vi överväga huruvida prissättningen är den riktiga. Vi kan väl också säga att vi har en prispress redan för närvarande. Vid en överproduktion på fläsk, som skall avsättas på utlandsmarknaden, höjer vi exempelvis slaktdjursavgiften, vilket innebär att avräkningspriset till producenten blir lägre. Man kan väl med samma fog säga att också det är en sorts prispress. Om produktionen sjunker för snabbt och vi kommer under de 80 procenten, är priserna säkerligen för låga, och då får vi överväga om det inte är motiverat med en höjning. Lantbruksförbundet har efter utredning kommit fram till att vi bör ha differentierade priser. Den utredningen presenteras nu på olika RLF-möten. Jag skall inte här ta ställning till om systemet är riktigt eller inte. Men i den utredningen föreslås att den producent som levererar 1 000 liter mjölk per månad skall vidkännas ett visst avdrag därför att hämtningskostnaderna blir stora, medan den som levererar 20 000 eller 30 000 liter skall få ett tillägg därför att uppsamlingskostnaderna för honom blir lägre. För slaktsvin tillämpas en liknande metod. Jag vill fråga om inte också det är ett medel att öva påtryckning på vissa grupper, bl.a. småbrukarna? Är inte det också en form av prispress när man presenterar ett sådant förslag? Jag skall gärna medge att det inte har mött någon större entusiasm ute på de olika stämmorna, men förslaget kvarstår. Nu vill herr Hansson i Skegrie röka fredspipa med jordbruksministern, och jag tycker att det är riktigt att vi inte skall bråka. Herr Hansson säger också att vi inte skall ha politiska trätor i dessa frågor. Om vi tar herr Hansson på allvar, kan vi väl vänta oss att man tar bort skyltarna ute på landsbygden med frågan: Kan ni tänka er den här bygden utan jordbruk? Det skulle vara ett led i herr Hanssons fredsinvit. Jag skall inte längre uppehålla mig vid prisregleringen. Det finns därvidlag en överenskommelse mellan organisationerna och departementen, och det råder alltså inga skiljaktiga meningar om de planfrågor som här har diskuterats av herr Hansson. De kommer väl upp till behandling i annat sammanhang. Jag började med att säga att vi på socialdemokratiskt håll fick kontakt med ett konservativt bondeförbund under 1930-talet. Vi fick ta diskussionerna och stötarna med bönderna på den tiden, och vi gjorde det av solidaritet med en grupp som vi betraktar som arbetare — de mindre jordbrukarna. Vi tog den konstruktiva debatten 1947, då det socialdemokratiska partiet med Per Edvin Sköld i spetsen målades ut som det parti som ville driva bort de svenska småbrukarna från landsbygden. Vi har tagit denna debatt även 1967. Tongångarna är inte så särskilt olika. Jordbruksminister Holmqvist som företrädare för jordbrukspolitiken inom socialdemokratin har fått ta ansvaret och utstå många fräna attacker. Vi kommer inte att hesitera inför dessa debatter. Utvecklingen visar ändå att den konstruktiva debatt som vi tar upp i dessa frågor uppskattas nu i varje fall av herr Hansson i Skegrie. En = familjejordbrukare — sådana kommer säkerligen att finnas även i framtiden — som går upp på morgonen, utfodrar sina djur, sköter mjölkningen, går hem och äter sin frukost, går till arbetet och slutar klockan fem eller halv sex, han är ju i själva verket en arbetare och borde ha de intressen som vårt parti företräder. Det har ty värr inte blivit så. Centerpartiet, som säger sig företräda dessa grupper, har många reservationer gemensamt med högern och folkpartiet och är alltså enigt med dessa partier. Herr Hansson har från talarstolen bekräftat denna enighet och sagt att det är socialdemokraterna som är oeniga. Jag vill säga herr Hansson att bakom den jordbrukspolitik som nu presenteras och som bär Erik Holmqvists signatur, står en enig socialdemokratisk riksdagsgrupp. Vi kommer att slåss för denna politik. Vi tror att den är riktig och vettig. Den kommer att ge jordbrukets utövare större chanser att arbeta och ge dem bättre utbyte av arbetet.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

Herr talman! Jag vill först rätta till en missuppfattning som herr Persson i Skänninge råkat ut för. Jag sade inte att socialdemokraterna är oeniga i denna fråga, ty det är de inte, utan jag sade att de är oeniga i andra frågor. Att sådan oenighet föreligger har vi ju haft exempel på. Jag skall inte bemöta det resonemang om prispresspolitiken som herr Persson i Skänninge för. Som jag tolkat skrivningen är vi inom utskottet överens om att någon prispresspolitik inte skall tolereras. Jag hoppas därför att vi för framtiden kan avföra den debatten från dagordningen. Det är möjligt att jordbruksminister Freeman uttalade att Förenta staternas hjälp till u-länderna är ett projekt på kort sikt, till dess att u-länderna kan försörja sig själva. Men så måste väl all u-hjälp vara inriktad. Det gäller hjälp under ett övergångsskede; man får hoppas att u-länderna så att säga växer till sig. Men i fråga om livsmedelsförsörjningen lär tyvärr inga möjligheter föreligga för u-ländernas folk att inom överskådlig tid kunna försörja sig själva. Herr Persson i Skänninge frågar hur en kompromiss om produktionsvolymen skulle se ut. Jag hade varit tacksam om herr Persson i Skänninge ställt den frågan under utskottsbehandlingen. Herr Persson i Skänninge vänder sig ju inte till rätt forum när han tar upp ärendet under plenum i kammaren. Jag vill bara säga att den första förutsättningen för att vi skall kunna diskutera en kompromiss är att regeringssidan släpper kravet på en produktionsnedbantninig som mål i jordbrukspolitiken. Jag hade hoppats litet mer av herr Persson i Skänninge. Herr Persson i Skänninge minns kanske att när vi i Förenta staterna lyssnade till en rad herrar som lade ut texten om produktionsförhållandena och försörjningssituationen, så sade herr Persson i Skänninge flera gånger till mig: Ja, hör du, här får vi nog kompromissa. Jag var mycket tacksam för detta yttrande av herr Persson i Skänninge, men tyvärr måste jag säga att jag blivit litet missräknad på herr Persson, sedan han kom tillbaka till sitt fädernesland.